Fru talman! Ett decentraliserat och enskilt ägande måste vara en viktig hörnsten i samhället. Med ett sådant ägande skapar man den bästa grunden för aktivitet, engagemang och sparande, och därför arbetar centern för en sådan utveckling. Från centerns sida har vi ofta haft anledning att kritisera socialdemokraterna för deras koncentrationspolitik och iver att i ökad utsträckning institutionalisera ägandet. I dag, på denna mandatperiods sista arbetsdag här i riksdagen, får vi ytterligare ett belägg för vår uppfattning om socialdemokraterna. Näringsutskottets två sista betänkanden för mandatperioden manifesterar på ett uttryckligt sätt socialdemokraternas koncentrationsiver. Det institutionella ägandet har ökat i mycket snabb takt de senaste åren. Olika former av investmentbolag, försäkringsbolag, AP-fonder och löntagarfonder äger numera en allt större del av svenskt näringsliv, fastigheter och kapital. Med förslaget om en femte AP-fond medverkar socialdemokraterna till att stärka det institutionella ägandet. I stället för att stimulera hushållssparandet och enskilt ägande och främja det enskilda ägandet har socialdemokraterna valt att spara i olika former av institutioner. Det är ett passivt sparande. Nu föreslås en femte AP-fond. Den skall tilldelas medel som motsvarar högst 1 96 av det sammanlagda anskaffningsvärdet av de medel som första till tredje fondstyrelserna förvaltar. Det innebär dels en kraftig utökning av AP-fondernas placeringsmöjligheter på börsen, dels också att riksdagen inte längre aktivt skall fatta beslut om volym på de medel som skall placeras. Det leder till en fortsatt ökning av det offentliga institutionella ägandet av svenskt näringsliv. De nya begränsningsregler som föreslås beträffande ägande i varje enskilt företag kommer inte att påverka det förhållandet. Den kombinationseffekt som kommer att uppstå om både AP-fonder och löntagarfonder gör köp i ett företag kommer att bli betydande. Det finns inte några sakliga motiv för att inrätta en femte AP-fond. Argumenten i propositionen håller inte. Man räddar inte tillväxten i ekonomin med nya fonder. Även ledande socialdemokrater som är ledamöter här i riksdagen har uttryckt sin uppfattning om förslaget från regeringen att inrätta en femte AP-fond. Jag deltog i en debatt i Lund tillsammans med Lennart Pettersson, också ledamot av näringsutskottet, där frågan om den femte AP-fonden kom upp. Lennart Pettersson uttryckte då sin uppfattning. Han tyckte det var oklokt av regeringen att lägga fram propositionen. Det kanske är därför Lennart Pettersson inte undertecknat detta betänkande. Om avsikten är att främja små och medelstora företag har regeringen valt fel instrument. Det är inte fler fonder som behövs, tvärtom. Näringslivets behov av riskvilligt kapital kan tillgodoses på annat sätt. Det har företrädare för näringslivet klargjort. Alltså är inte förslaget om en femte AP-fond ett beställningsverk från småföretagare eller människor med mindre och medelstor verksamhet. Någon annan måste stå som beställare. Jag frågar: Vem är beställaren? Socialdemokraterna införde löntagarfonderna trots en stark och massiv opinion mot dem. Det bidrog i hög grad till att resa murar mellan olika grupper i vårt land. I en liten nation som Sverige borde vi i stället ägna oss åt att riva murar och arbeta för det som förenar. Socialdemokraterna valde med löntagarfonderna den motsatta vägen. Med löntagarfonderna tog socialdemokraterna ett stort steg in i fondsamhället. Det var inte populärt. Reaktionerna blev alltså kraftiga. Inte ens hos många av de egna anhängarna var förslaget om löntagarfonder populärt. Av taktiska skäl har socialdemokraterna därför vid flera tillfällen bedyrat att några nya steg på fondsamhällets väg inte skall tas. I dag vet vi vad dessa löften är värda — ingenting! Utvecklingen mot ett förstärkt institutionellt ägande, på bekostnad av ett individuellt ägande, utgör ett allvarligt hot mot den decentraliserade samhällsekonomi som vi i centern vill främja. Det är bl.a. mot denna bakgrund som vi vill främja en utveckling av det personliga sparandet, t.ex. genom personliga investeringskonton. Det är också utifrån denna grundsyn som vi arbetar för en avveckling av löntagarfonderna. Genom att stimulera småspararnas aktieägande skapas en motpol till privata maktkoncentrationer och offentliga institutioner. Vi vill ersätta anonymiteten och passiviteten i ägandet och sparandet med aktivitet och delaktighet för de enskilda människorna. Vi vill främja småföretagen i förhållande till stora företag och anonyma institutionella ägare —t.ex. AP-fonderna eller löntagarfonderna. På det sättet främjar man bäst en rättvis fördelning av resurserna.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

Fru talman! Jag skall börja med att lugna fru talmannen med att säga att vi i vpk inte tänker upprepa den eftermiddagsgymnastik som de tre borgerliga partierna här har presterat. För övrigt noterar jag att skarorna har blivit glesare för varje uppresning. Det är tydligen inte så helt med uthålligheten på den borgerliga sidan. Men det bådar ju gott inför den kommande valkampanjen. Vi i vpk är naturligtvis inte motståndare till inrättandet av en femte AP-fond. Men vi ser nog annorlunda på en sådan än vad regeringen och, självfallet, även de borgerliga partierna gör. Det är en något konstlad bild av verkligheten som de borgerliga målar upp apropå den stora socialistskräck som man framkallar. Det är ju på intet sätt så, att fondsystemet har motsvarat den sortens bild. Egentligen har man ju byggt upp detta samtidigt som det stora kapitalets totala makt ute i samhället har förstärkts. De skräckvisioner som en del borgerliga talare har presterat motsvaras heller inte på något sätt av den enorma glädjedans som sedan lång tid tillbaka förekommer på aktieoch optionsmarknaden. Där är man tydligen inte särskilt rädd för att det här skall påverka profitförhållandena. Det är inte heller så — om man ser saken från en ideologisk och maktpolitisk ståndpunkt — att den här typen av institutionalisering av kapital sig är ett steg mot socialism. Marx har en gång sagt, och det är en sanning som fortfarande gäller, att man inte får socialism bara därför att man gör staten till universell kapitalist. Även erinringar om stora strejker i statliga företag — t.ex. den stora gruvstrejken eller andra konflikter — säger oss att auktoritära ledarprinciper inom statlig verksamhet kan vara minst lika nedtryckande och besvärande för de anställda som motsvarande principer i de stora privatföretagen. Det är annat som det kommer an på när det gäller frågan om huruvida en progressiv och socialistisk karaktär kännetecknar statlig verksamhet eller inte. Vi i vpk skulle snarare vilja betona att arbetarrörelsen på detta område behöver en strategi för hur fondsystemen verkligen skall användas — en strategi som också innefattar synen på hur man skall bygga vidare på de statliga företagen och, naturligtvis, de statliga verken. Vi menar nämligen när det gäller de tankar som har varit dominerande inom den socialdemokratiska regeringen under senare år att man har böjt sig alltför mycket för ganska kortsiktiga och, låt mig säga, borgerligt kommersiella värderingar. Det har medfört en tendens till fragmentisering i synsättet i fråga om de olika statliga verksamheterna och även fondsystemen. I stället skulle det ha funnits en strategi som bygger på en helhetssyn och på önskan om vad man vill uträtta i syfte att utveckla samhällets system för sådant här ägande. Som vi ser saken finns det fyra viktiga skäl till att en strategi av här nämnt slag bör utformas. Ett skäl är frågan om demokratin i det ekonomiska livet. Man bör använda de statliga företagen och fondsystemen för att verkligen åstadkomma en fördjupad demokrati. Det räcker inte att bara handplocka styrelser och tillsätta parlamentariker. I och för sig är det bra, men det medför endast en mycket liten förändring för det stora flertalet människor. I stället borde de allmänägda sektorerna användas som mer offensiva spjutspetsar när det gäller att arbeta fram mer demokratiska beslutsformer och ledningsfilosofier. Dessutom handlar det om att skapa en annan syn på själva produktionen och på det långsiktiga ändamålet med denna. Ett andra skäl är att den statliga sektorn — speciellt de statliga företagen och fondsystemen i egenskap av tillhandahållare av investeringskapital — har stor betydelse för den teknologiska förnyelsen och för att denna kan försiggå i former som inte stämmer överens med det stora multinationella kapitalets strävanden. I stället skall hänsyn tas till det stora flertalet löntagares intressen av att teknologin medför en förändring, en förbättrad ställning, för de anställda i hela produktionsprocessen. Ett tredje skäl är att man på ett aktivt och medvetet sätt bör använda sig av fondsystemen och de statliga företagen i regionalpolitiken — inte minst mot bakgrund av att det, för att regionalpolitiken skall bli lyckosam i de enskilda länen, ofta krävs stora och långsiktiga block av investeringar. Detta kan alltså de olika statliga verksamheterna medverka till på ett annat sätt än den mer fragmentiserade lokaliseringspolitik som man nu uppmuntrar med olika former av stöd. Slutligen till det fjärde skälet. I det stora EG-perspektivet har vi anledning att erinra oss — och det ser vi speglingar av också i den svenska politiken — att det ute i Västeuropa försiggår en omfattande offensiv, i syfte att riva ned olika statliga, offentliga, verksamheter. Man vill privatisera dessa och bringa dem under privatkapitalets kontroll. För några år sedan — det gäller åtminstone två av de borgerliga partierna — var det inte fråga om någon sådan här offensiv. Men nu tar man samfällt till offensiven. Det bör vi se upp med. Det här är, som sagt, en spegling av vad som sker ute på kontinenten. Vidare är det att befara att man från EG-byråkratins sida kommer att ha synpunkter på olika statliga verksamheter och, självfallet, också på skattesystemen. Om Sverige böjer sig för de här synpunkterna, kan följden bli att underlaget för dessa offentliga verksamheter allvarligt skadas. Därför räcker det inte med ett passivt motstånd mot den borgerliga offensiven.

Jag tror mig kunna säga att näringsutskottet är litet speciellt. Det är speciellt bl.a. därför att det är ett utskott där arbetsoch umgängesformerna är mycket informella och kollegiala. Det är också ett utskott där ledamöterna på ett intressant sätt har varvat fördjupningen i praktiska och konkreta detaljer med intressanta och viktiga ideologiska diskussioner. Sist men inte minst är det ett utskott som, tycker jag, på ett välgörande sätt många gånger har visat sin självständighet gentemot regeringen. Man har kunnat ändra i regeringsförslag utan att känna en överdriven lojalitet. Genom denna självständighet har också riksdagens ställning som den första statsmakten markerats på ett bra sätt. Jag vill också varmt tacka samtliga personer som arbetar på utskottskansliet. Jag ber Jan Thyberg att vidarebefordra detta mitt tack. Jag tror mig kunna säga att vi har fått en utomordentlig service och kunnat njuta mycket gott av utskottskansliets enorma kapacitet. Vi har varit ett utskott som i det avseendet rent av varit ganska bortskämt. Jag tillhör ett oppositionsparti, och som representant för ett sådant har man ofta anledning att reservera sig. Jag vill påstå att när kanslipersonalen utformat vpk:s reservationer har jag gång på gång måst notera att de gjort detta med väl så stor kunskap som och kanske med större pregnans än vi vpk-representanter själva har kunnat göra. Något bättre betyg till utskottskansliet kan jag inte ge.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Jörn Svensson för hans vänliga omdömen om kollegerna i utskottet och vill gärna återgälda desamma. Vi har funnit att vi, precis som Jörn Svensson refererade, har haft ett mycket gott samarbete i utskottet då det gällt att få fram de olika ärendena. Detta ärende präglas inte av någon större sammanhållning inom utskottet. Det har tydligt visats här. Men näringsutskottet har i ett betänkande gett sin samlade syn på frågan om inrättandet av en femte AP-fond samt på de fyra AP-fonderna och löntagarfonderna. Inrättandet av den femte AP-fonden anmäldes i regeringens proposition 1987/88:11. I näringsutskottets betänkande nr 10, som diskuterades under december förra året, sade majoriteten att frågan om en femte AP-fond inte är ny. I sitt huvudbetänkande, SOU 1978:11 Kapitalmarknaden i svensk ekonomi, framhöll kapitalmarknadsutredaren att det på sikt borde övervägas att låta AP-fondernas aktieförvärv ske genom inrättandet av en femte fondstyrelse, utrustad med egen administration. Under våren 1988 kom regeringen med sin proposition, som gäller inrättandet av en femte fond. Att denna fråga var så totalt främmande för de borgerliga ledamöterna förvånar mig. Sakförhållandet är följande: En femte AP-fond föreslås inrättas med samma inriktning och uppgifter som den fjärde fondstyrelsen har. Den femte fondstyrelsen skall alltså i och en demokratisk omvälvning av hela samhället, i folkflertalets intresse. Jag tillåter mig att överskrida den fastställda taletiden med Hhågra minuter. huvudsak placera medel i aktier. Den skall ha egen administration, men i övrigt vara underkastad samma regelsystem som gäller för den fjärde fondstyrelsen. Fjärde och femte fondstyrelserna föreslås tilldelas högst 1 20 vardera av det sammanlagda anskaffningsvärdet på de medel som första, andra och tredje fondstyrelserna förvaltar. Den femte fondstyrelsen föreslås börja sin verksamhet den 1 juli 1988. När borgarna skall beskriva värdet av våra gemensamma fonder, väljer de att göra det i propagandamaterial från 4 oktober-kommittén och Svenska arbetsgivareföreningen samt genom tidningsannonser. Moderaterna väljer att i debattartiklar, nu senast i Svenska Dagbladet från den 3 juni, argumentera mot vårt pensionssparande. Sten Svensson har å det grövsta missuppfattat den fråga som vi behandlar i dag. I artikeln sägs att regeringen har smugit med frågan, att regeringen hemlighöll utredningen på finansdepartementet om den femte AP-fonden i fyra månader, att den skickades på remiss två veckor, att det var vintersportlov och att propositionen sedan lades fram på skärtorsdagen. Men, fru talman, det är tydligt att moderaterna och Sten Svensson saknar tio år i sitt politiska liv, eftersom just inrättandet av en femte AP-fond har diskuterats så länge. För att trygga kommande pensionsutbetalningar krävs att de medel som fonderas inom ramen för AP-fonderna har så god avkastning som möjligt. Avgörande för ATP-systemets utveckling är också en fortsatt långsiktig tillväxt i den svenska ekonomin. En sådan tillväxt förutsätter bl.a. att riskvilligt kapital kan ställas till det svenska näringslivets förfogande. Avgifterna till försäkringen för tilläggspensionen har under senare år täckt en allt mindre del av pensionsutbetalningarna. När regeringen och majoriteten i näringsutskottet av marknadsskäl väljer att inrätta en femte fond, därför att den fjärde fondstyrelsen har ett aktieinnehav som i dag motsvarar 2 76 av marknadsvärdet på de aktier som är inregistrerade vid Stockholms fondbörs, protesterar de borgerliga partierna. När någon annan än en AP-fond skaffar sig ett inflytande i det svenska näringslivet hörs aldrig ropet på att de av marknadsskäl inte får bli större. Tvärtom är då av marknadsskäl allt tillåtet. Jag har aldrig hört någon från den borgerliga kanten klaga på att de 15 största företagen i Sverige gemensamt hade 41,7 90 av börsens marknadsvärde under 1987. Fru talman! Till näringsutskottets betänkande finns tre reservationer fogade. Jag yrkar avslag på dessa och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag ställde i mitt anförande en fråga till Birgitta Johansson. Den kvarstår fortfarande obesvarad. Jag upprepar frågan: Hur kan ni 106 socialdemokratiska ledamöter — Birgitta Johansson är en av dessa — vara med om att ge löftet att löntagarfonderna är ”steget” och sedan bryta detta löfte genom att införa en femte AP-fond? Jag ber Birgitta Johansson att i nästa inlägg besvara den frågan. Sedan säger Birgitta Johansson att promemorian i kanslihuset visst var känd. Det var den inte. Den var inte offentliggjord. De tilltänkta remissinstanserna, och de var bara några få — det vara bara Arbetsgivareföreningen som fick yttra sig, övriga företagarorganisationer ställdes åt sidan, som bekant — kände inte till innehållet förrän de fick remissen. Remisstiden var så kort som Birgitta Johansson alldels nyss bekräftade. Nog har jag all anledning att vidhålla kritiken mot att det smögs omkring med detta förslag och väntades så länge med propositionen att den skulle hamna i slutet av kön av ärenden till näringsutskottet. Resultatet ser vi i dag. Vi behandlar propositionen då tiden är som mest ansträngd, i slutet av en mycket intensiv arbetsvecka, sista dagen på hela den treåriga mandatperioden. Det var för Övrigt det sista ärendet som klubbades av den avgående ordföranden i näringsutskottet, Nils Erik Wååg. Birgitta Johansson vill göra gällande att den femte fonden inte är en löntagarfond. Men när löntagarfonderna infördes, den 1 januari 1984, förändrades också reglerna och ställningen för den fjärde AP-fonden. Det är det som är det centrala i detta sammanhang. Den fick då karaktär av ett instrument som skulle passa in i fondsocialismens medelsarsenal. Man gjorde denna fond till en löntagarfond, med samma krav på avkastning som dessa, dvs. 3 90, och med samma tillsynsmyndigheter, RRV och RFV. Det finns en del små skillnader, men facket skall disponera hälften av fjärde fondstyrelsens röster, och styrelsen skall ha en majoritet av fackliga och politiska företrädare. Att den fjärde AP-fonden är en löntagarfond bekräftades också av LO-ordföranden Stig Malm i höstas. Det skedde när LO höll presskonferens den 1 oktober 1987 och presenterade skriften Tre år med löntagarfonderna. Då påpekade Malm att ”4:e AP-fonden är en löntagarfond, fast äldre”.

Fru talman! Birgitta Johansson sade att vi hade hämtat argument från 4 oktober-kommittén och Arbetsgivareföreningen. Jag kan försäkra Birgitta Johansson att jag inte har hämtat argumenten i mitt inlägg därifrån. Jag hade hämtat argumenten mot löntagarfonder och mot en femte AP-fond från centerrörelsen och från vårt partiprogram. Jag tycker faktiskt att Birgitta Johansson kan ta tillbaka sitt påstående på den punkten. Jag har i olika sammanhang efterlyst motiv för behovet av en femte AP-fond. Birgitta Johansson anförde nu ett nytt motiv: att inflytandet över näringslivet behöver förstärkas. Man vill genom en femte AP-fond få ett starkare grepp över det privata näringslivet och balansera den privata maktkoncentrationen med en ny institution. Vi inom centern vill inte att den privata maktkoncentrationen eller någon annan maktkoncentration skall balanseras med en ny maktkoncentration i ett offentligt eller institutionellt ägande. Vi vill att betydligt effektivare metoder skall användas för att balansera maktkoncentrationen i näringslivet. Vi vill att de mindre och medelstora företagen främjas, att skattesystemet förändras osv. Det gäller frågor som har behandlats här tidigare, och jag skall inte ytterligare ta kammarens tid i anspråk på denna sista dag av sessionen med dessa. Jag vill bara stillsamt fråga Birgitta Johansson: Vem står som beställare av propositionen om en femte AP-fond? Det hänvisas ibland till att näringslivet behöver riskvilligt kapital, men från näringslivet har ju inte uttalats att man behöver en ny AP-fond för att klara den uppgiften, och därför måste beställaren finnas på något annat håll. Vilket blir nästa steg på fondsamhäl lets väg, om socialdemokraterna får behålla regeringsmakten? Fru talman! Avslutningsvis vill jag också vända mig till Jörn Svensson, eftersom denne nu för sista gången deltar i behandlingen av näringsutskottets ärenden och i debatten i kammaren. Jag vill liksom Birgitta Johansson tacka Jörn Svensson för ett fint arbete och en intresseväckande insats i näringsutskottet. Vi har inte alltid varit på samma våglängd, men vi har många gånger varit det när det gällt energifrågor och även maktkoncentrationsfrågor. Jag har funnit Jörn Svenssons debattinlägg inspirerande och intressanta, och vi har många gånger haft stimulerande tankeutbyten. Tack, Jörn Svensson, för ett fint arbete!

Fru talman! Jag delar inte Jörn Svenssons åsikter, men han är karl för sin hatt och har vältaligt och ärligt redovisat hur fonderna bör användas som socialiseringsinstrument. Det gör faktiskt inte socialdemokraterna. Jag bestrider att en femte AP-fond, som Birgitta Johansson nyss sade, ökar tillväxten i landet. Det gör den inte. För ökad tillväxt krävs förtroende och tilltro ute i näringslivet, och en femte AP-fond undergräver just denna tilltro. Mina argument kommer inte från Arbetsgivareföreningen. Jag kan använda det anförande som Jan-Erik Wikström höll den 20 december 1983 i denna kammare. Då sade han följande: ”Finns det någon som verkligen tror att socialdemokraterna skulle avveckla eller frysa fondsystemet 1990? Jag gör det inte. Naturligtvis kommer LO att fortsätta att driva på. Detta är bara första steget, har både Stig Malm och Harry Fjällström förklarat. Socialdemokraterna säger motsatsen. Men socialdemokraternas löften är som såpbubblor — de skimrar vackert när man ser på dem, men de blir en våt fläck vid beröring.” Jag vill komplettera Jan-Erik Wikströms smått visionära inlägg den 20 december 1983 med ett inlägg som Olof Palme gjorde i en debatt i Malmö den 23 november 1984. På frågan om löntagarfonderna var steget sade han då, i en litet förolämpad ton: Vad som är grundläggande för rörelsen är ordhållighet. Jag tycker att dagens förslag om en femte AP-fond är bevis för att socialdemokraterna inte står vid sitt ord och att de därigenom skapar misstro i näringslivet.
Fru talman! Jag vill säga några ord till Sten Svensson. Jag konstaterar att Sten Svensson far litet vårdslöst fram med sanningen när han säger att näringsutskottet alltid blir sist, eftersom propositionerna läggs fram så sent. Sten Svensson sade själv — och det kunde jag bekräfta med hänvisning till artikeln i Svenska Dagbladet — att propositionen framlades på skärtorsdagen. Motionstiden gick ut ett antal dagar därefter. Frågan har också i vissa delar beretts i konstitutionsutskottet, och det är en orsak till fördröjningen. Jag vill inte lägga någon skuld på konstitutionsutskottet för ärendets sena behandling, men här finns ändå en förklaring till att ärendet har kommit att behandlas på sessionens sista dag. Jag vill fortfarande påstå att det är tio år sedan som frågan om en femte AP-fond väcktes. Detta är inte heller någon nyhet för Sten Svensson. Varningarna för socialiseringsspöket, som de borgerliga alltid fört fram i alla frågor, uppfattar majoriteten i näringsutskottet och i riksdagen som mycket tjatiga.

Fru talman! Faktum är ändå att om propositionen hade lagts fram tidigare, hade den behöriga granskningen och behandlingen i riksdagen underlättats. Självfallet skulle remissen till konstitutionsutskottet göras, och självfallet skall vi kunna genomföra hearingar och mycket annat för att få till stånd en rejäl beredning. Socialdemokraterna har varit angelägna om att behandla energipropositionen om kärnkraftens framtid etc. mycket ingående. Man har t.o.m. kostat på sig att i utskottstexten göra kommentarer till regeringens förslag. Det är hedervärt att man sörjer för en noggrann behandling, men när man kommer in på fondsocialistiska förslag är det något annat som kommer in. Jag vill upprepa min fråga: Hur kan ni 106 socialdemokratiska riksdagsledamöter, varav Birgitta Johansson är en, vara med om att ge löftet att löntagarfonderna är ”steget” men sedan bryta detta löfte och nu trumfa igenom den femte AP-fonden? Jag har inte fått något svar. Vad beror det på? Birgitta Johansson talar om socialiseringsspöket. Så länge som det som ni har skrivit i ert partiprogram står kvar där tar vi det på allvar. Ni har dessutom putsat upp det på den senaste kongressen. Vi har också noterat att det finns en röd tråd i uttalandena på detta tema från rörelsens alla företrädare under en följd av år: ”Så ska vi beröva kapitalägarna makten” . ”Med fonderna tar vi över successivt” . ”Vår uppgift är ju att sakta men säkert strypa den kapitalistiska patienten under låt oss säga 30 år” . ”Fonderna är otvivelaktigt en av de i klassisk mening mest socialistiska reformer som socialdemokratin någonsin varit ute efter att förverkliga” . I den egna partitidskriften Aktuellt i Politiken skrev man 1987: ”Nu när man ”fått in foten” i dörrspringan finns det anledning att fundera på hur nästa drag skall se ut.” Vad sade Kjell-Olof Feldt vid ett internt möte med Stockholms arbetarekommun? Enligt ett referat i Dagens Nyheter den 17 april uttalade finansministern: ”Löntagarfonderna har därvid varit mycket värdefulla och nu tas ett nytt steg genom den femte — aktieköpande — AP-fonden.” Det är ju ni som gör dessa socialistiska uttalanden som vi kommenterar. Det är ni som ger upphov till den kritik som vi levererar.
Fru talman! Nu försöker Sten Svensson villa bort frågan igen genom att tala om energipropositionen och hur vi har behandlat den och jämföra detta med frågan om den femte AP-fonden. Jag kan bara konstatera att redan i början av februari, efter det att vi hade fattat beslut om öppna utskottsförhör, gick utskottet mycket noggrant igenom vilken typ av ärenden som i större omfattning kunde bli föremål för öppna utskottsförhör och hearingar. Prot. 1987/88:138 Vid den tidpunkten hörde vi inget om att de borgerliga ville höra näringslivet — 10 juni 1988 och andra eventuella företrädare om den femte AP-fonden. Det var ingen som sade något då. Det är mot denna bakgrund som vi finner det mycket märkligt att frågan har tagits upp nu och att den har tagits upp i debattartiklar i Svenska Dagbladet undertecknade av Sten Svensson. I övrigt vill jag säga att jag tycker att det som Sten Svensson har sagt i sina debattartiklar i Svenska Dagbladet är helt fel. T. o. m. datumet när beslutet skulle fattas om detta ”socialiseringssteg” var fel. Sten Svensson, i dag är det den 10 juni och inte den 7 juni.

Fru talman! Vem står som beställare av förslaget om en femte AP-fond, frågade Per-Ola Eriksson. Man kan välja vem man vill, Per-Ola Eriksson. Man kan välja Ingemar Mundebo eller kanske Gösta Bohman, men jag står gärna som beställare, eftersom det är jag som har lagt fram förslaget i riksdagen, och det står jag för. Bakgrunden är att fjärde AP-fonden har tillvunnit sig stor respekt för förvaltandet av det kapital som anförtrotts fonden. Och den linjen vill vi fortsätta, men det är det som de borgerliga partierna nu vill snöpa. Tre högtidligen avgivna löften har svikits, sade Sten Svensson och Lars De Geer. Tage Erlander skulle ha svikit ett löfte när han sade att AP-fonderna inte utgjorde något instrument för att socialisera näringslivet. Nej, verkligen inte. AP-fonderna fungerar, och de har inte socialiserat näringslivet. Olof Palme sade att löntagarfonderna enligt det förslag som låg inte skulle tillföras några nya medel efter 1990. Det uttalandet står sig, Sten Svensson och Lars De Geer. Olof Palme har inte svikit något löfte. Ingvar Carlsson sade att han inte ställer sig bakom förslaget att 10 96 av fondmedlen skulle användas till att köpa aktier. Något sådant förslag har inte kommit från regeringen. Ingvar Carlsson har inte svikit något löfte, Sten Svensson och Lars De Geer. Ta tillbaka dessa beskyllningar, och gör det snart. Varken Tage Erlander, Olof Palme eller Ingvar Carlsson har svikit några som helst löften. Det är beklämmande att höra Sten Svensson och Lars De Geer framföra sådant från den här talarstolen. Och det är lika beklämmande att höra eljest omdömesgilla ledamöter instämma i sådant. Antifondpropagandacentralens stencilerade skrifter vandrar direkt in i kammarens protokoll. Det tycker jag inte att de skall göra. Jag vill säga något om hanteringen av detta ärende. Det har sagts att vi har försökt smyga igenom en femte AP-fond. Jag vill därför göra följande redovisning. I höstas lade vi fram en departementspromemoria i finansdepartementet om AP-fondernas förvaltning där hela systemet togs upp. Den remissbehandlades. Och det lades fram en proposition i vilken vi aviserade en femte AP-fond. Propositionen utskottsbehandlades, och det fattades faktiskt ett 79 beslut i riksdagen i fjol om en femte AP-fond. Därefter har, i år, en departementspromemoria om inrättandet av en femte AP-fond med dess detaljer lagts fram. Den har remissbehandlats. Sedan har en proposition lagts fram som har utskottsbehandlats och nu debatterar vi den i kammaren. Jag vill säga att jag inte sätter så värst stor tilltro till organisationer och personer, som inte kan följa ett ärende som har så många moment inför den öppna offentligheten. Fru talman! Fjärde AP-fonden har tillvunnit sig allmän respekt för sin förvaltning och sitt sätt att arbeta på marknaden. De 2 350 milj.kr. som hittills har tillförts fonden har vuxit till ett kapitalvärde på över 11 miljarder. Vi vill fortsätta att ge möjligheter till en viss fortsatt placering över riskkapitalmarknaden. Vidare: Allmänna pensionsfonden har genom den fjärde AP-fondens framgångsrika verksamhet tillförts betydande medel och en god avkastning. Mot den bakgrunden finns det stor anledning att även framöver medge pensionssystemet ett visst placeringsutrymme på riskkapitalmarknaden. Det vill de borgerliga partierna förhindra. Det innebär sämre möjligheter att förränta AP-fonderna och garantera pensionerna. Detta ligger i linje med det dokumenterade ointresse för allmänna pensionsfondens avkastning på sina medel som särskilt moderaterna och folkpartiet uppvisar, vilket är uppseendeväckande. Den breda allmänhetens pensionssystem, AP-fondssystemet, är också beroende av en god avkastning på sina medel. Men moderaterna och folkpartisterna, och nu även centern, är uppenbarligen inte så intresserade av att vi skall få trygga pensionsfonder genom en god avkastning. Men när det gäller privata försäkringsbolag, då är de borgerliga partierna alerta att hävda dessas intressen. Om det blir en borgerlig regering i höst kommer den s.k. fondsocialismen att avskaffas, säger Sten Svensson. Då är det bra för Sveriges medborgare att veta att intresset för att det ges en god avkastning på allmänna pensionsfondens medel, och att ATP-pensionerna därmed garanteras, är svagt hos de borgerliga partierna men starkt hos socialdemokratin. Jag vill slutligen, fru talman, tacka näringsutskottets ordförande Nils Erik Wååg för hans insatser i utskottet och i riksdagen. Det är en ära för honom att han kan avsluta sin insats med att vara med och inrätta och klubba igenom en femte AP-fond.

Fru talman! Jag vill fråga statsrådet varför regeringen inte lade fram propositionen tidigare. Det var ju tekniskt möjligt. Regeringen väntade ju med att lägga fram den så lång tid som jag redan har redovisat i debatten. Om regeringen hade lagt fram propositionen tidigare hade regeringen undvikit den kritik som jag har framfört. Regeringen hade då gett utskottet möjligheter att ordna en ordentlig genomgång, precis som utskottet gjorde när det gällde energifrågan, med offentlig hearing och annat. Nu röstar den socialdemokratiska majoriteten ner vårt krav på offentlig hearing. Så nog finns det anledning att misstänka att socialdemokraterna ville smyga med detta så att frågan skulle behandlas i slutskedet av riksmötet. Sedan talade Bengt K Å Johansson om eventuella beställare och nämnde då bl.a. Gösta Bohman. Av den anledningen skulle jag vilja citera moderata samlingspartiets partimotion, som är daterad den 18 april 1979, och som undertecknades just av Gösta Bohman m.fl. I motionen sades bl.a. följande: ”I vad gäller frågan om inrättandet av en femte AP-fondstyrelse har vi i det föregående avvisat argumenten till förmån för en sådan. Den leder inte till en breddning utan till en ytterligare koncentration av ägandet; det framstår som utomordentligt osakligt att tillskapandet av en sådan fond skulle öka ”toleransen för höjd lönsamhet i samhället” och att löntagarna skulle begränsa sina anspråk på reala löneökningar efter skatt därför att ännu en AP-fondstyrelse tillsätts. Vi kommer att avvisa förslag om en femte AP-fondstyrelse, om ett sådant läggs i riksdagen.” Vi står fullständigt fast vid denna uppfattning, vi har hävdat den hela tiden, och vi upprepar den nu, och därför yrkar vi avslag på propositionen. Det finns även anledning att påminna om att ATP-systemet är ett fördelningssystem, vilket innebär att utgående pensioner betalas med samma år inflytande pensionsavgifter. AP-fondens uppgift är endast att utgöra en buffert. Pensionssystemet bygger således, till skillnad från vad statsrådet Johansson nyss ville göra gällande, inte på en långsiktig fonduppbyggnad, som tillsammans med avkastningen skall svara för pensionsutbetalningarna. Fördelningssystemet innebär i stället att möjligheterna att klara gjorda pensionsåtaganden beror på den ekonomiska tillväxten i ekonomin och ytterst på hur näringslivet förmår att klara avgiftsbördan och utmaningarna på världsmarknaden. Som jag sade förut följer av detta att pensionerna bäst klaras genom en god tillväxt i den svenska ekonomin. Fortsättningen antyds i debattboken Mitt i steget. Debattböcker av den här karaktären har tidigare föregått fondsocialistiska beslut. Det har börjat med en sådan här bok och slutat med en proposition. Hur ställer sig statsrådet Johansson till innehållet i denna bok? Tar han avstånd från innehållet i boken? Ett uteblivet svar måste rimligtvis av oss tolkas som att han solidariserar sig med innehållet.

Fru talman! Vem som har beställt den femte AP-fonden tycker jag spelar ganska liten roll. Det tycks i varje fall finnas ett brev författat i november 1986 från LO till regeringen i denna fråga. Men det är inte huvudsaken. Huvudsaken är att det är alldeles uppenbart för oss som tror på en fri marknadsekonomi att socialdemokraterna anser att man kan genomföra en socialisering bara man gör det i så små steg att allmänheten inte oroas. Varje steg för sig skall inte väcka någon sensation, men summan av stegen kommer att innebära en kollektivisering eller en socialisering av vårt näringsliv. Statsrådet Johansson sade nyss att den fjärde AP-fonden ju varit bra. Den har inte varit till någon nackdel. Jag är beredd att hålla med. Men det är inte fjärde AP-fonden som sådan man skall beakta, utan man måste beakta summan av fjärde AP-fonden, fem löntagarfonder, rättigheter för första och tredje AP-fonden att köpa fastigheter och låna pengar till företag och nu inrättandet av femte AP-fonden. Det är tio fonder. Det vore ju märkvärdigt om man inte förstår att avsikten med dessa tio fonder är att så småningom mer eller mindre smygvägen ta över äganderätten i näringslivet. Det finns ingenting heller som talar för att ett sådant övertagande skulle leda till ökad mycket större än den ofta är i de länder vi jämför oss med.

Fru talman! Den tjänstgörande kammarsekreteraren var en aning osäker på om jag hade yrkat bifall till vpk:s reservation. För att skingra den osäkerheten yrkar jag det nu för att få saken ur världen. Från vpk kan vi naturligtvis inte ansluta oss till de borgerligas beskrivning av situationen när det gäller fonderna och deras verkan på ekonomin. Samtidigt måste man dock säga att det inte går att komma ifrån att socialdemokraternas hållning till maktproblemen i samhället, i det ekonomiska läget, är något motsägelsefull. Det kan faktiskt bero på att det finns helt olika uppfattningar och förväntningar om vad fonderna skulle åstadkomma ute i rörelsen. Jag tror nog att den socialdemokratiska ledningen måste få hålla sig till det, för den kan inte i längden förneka att det finns ett behov av att demokratisera det ekonomiska livet och förändra maktförhållandena. Det är många också inom den socialdemokratiska rörelsen som i likhet med oss i vpk i stället vill ha ett öppet och rejält svar på frågan om fondsystemen bara är en form av institutionalisering av kapitalbildningen.

Frågan besvaras inte av den socialdemokratiska ledningen, eftersom det uppenbarligen finns förväntningar om något annat än det ni säger ute i rörelsen. Vad Bengt K Å Johansson här har sagt måste leda till slutsatsen att ni helt och hållet ser detta som ett inslag inom den kapitalistiska strukturen, att avsikten från regeringshåll är att det inte skall bli mer. Då får man ge ett klargörande besked. Vi från vpk, som är ett socialistiskt parti, har naturligtvis en annan hållning därvidlag.

Fru talman! Jag beklagar, Jörn Svensson, men det finns kanske inte förståelse hos kammarens ledamöter vare sig i allmänhet eller nu när de har bråttom hem att vi tar upp en diskussion mellan socialdemokratin och vpk om de stora linjerna i uppfattningen om socialism och kapitalism. Vi får försöka hitta en annan form för sådant meningsutbyte, Jörn Svensson. Sten Svensson frågade varför propositionen lades fram så sent. Propositionen lades fram inom den tid som var tillgänglig, och den har funnits ganska länge i riksdagen. Det råkade bli så att den tas upp till behandling på effektivitet 1 näringslivet. Tvärtom finns mycket tydliga bevis på att en anledning till att produktivitetsökningen i svensk ekonomi är avsevärt lägre -” rak aa 2 AVR Ane riksdagens sista arbetsdag. AP-fonderna är ett fördelningssystem, säger Sten Svensson. Det är riktigt. Det är den ekonomiska tillväxten som garanterar att AP-fonderna skall kunna fylla sin uppgift att betala ut pensioner. Det är också rätt. Därför är vi väldigt glada över att vi har haft sådan ekonomisk tillväxt under senare år som inte hotar AP-fonderna, vilket var fallet genom de ”insatser” som de borgerliga regeringarna gjorde inom den ekonomiska politiken. I dag, Sten Svensson, betalas inte mindre än en femtedel av de utbetalningar som sker från AP-fonderna genom den goda avkastningen på fonderna. Då är det ganska viktigt att vi ser till att det blir en god avkastning på AP-fonderna. Det vill vi möjliggöra bl.a. genom denna proposition. Sten Svensson frågade vidare om jag tar avstånd från innehållet i en bok som heter Mitt i steget. Jag har tyvärr inte läst boken. Jag skall ge mitt omdöme när jag läst boken. Jag tycker det är bra med debattböcker. Det var inte särskilt mycket uppenbarligen som Sten Svensson hade hittat som på något sätt skulle vara komprometterande, om han nu läst boken, vilket jag nästan betvivlar, för något litet mer borde finnas i en så omfattande debattbok med så många debattinlägg. Till Lars De Geer: Det har inte kommit något brev från Landsorganisationen om inrättande av en femte AP-fond. Det förslaget tar jag på mig. Jag redovisade tankegångarna bakom redan i höstas och nu i denna proposition, nämligen att det funktionsmässigt är bättre med två fonder i stället för en stor fond. Vi har bara utnyttjat den möjlighet som hittills funnits, att avdela en viss, ganska liten, del av AP-fondernas medel för riskkapitalplaceringar. AP-fonderna ägs inte av staten, Lars De Geer, utan de ägs av pensionssystemet. Det finns 300 miljarder där. Om man betraktar AP-fonderna som ett enda stort statligt kapital, kan man säga att det är väldigt mycket pengar. Men det är inte så att staten kan disponera dessa utan vidare. Slutligen, herr talman, vill jag säga att de påståenden om löftesbrott som gjordes mot tre socialistiska ledare faller platt till marken. Det tycker jag skall registreras till riksdagens protokoll.

Herr talman! Författarna till boken bör då registrera att statsrådet Johansson inte är särskilt intresserad. Men den springande punkten är ju era formuleringar i partiprogrammet. Dem har jag citerat tidigare, så jag skall inte ta upp dem en gång till, med tanke på kammarens tid. De formuleringarna ger uttryck för klart socialistiska ambitioner. Fondsocialismen har vi identifierat mycket tydligt som det verktyg man vill begagna sig av för att genomföra de socialistiska ambitionerna och omvandla dem till praktisk politik. Vi har utgått ifrån att partiprogrammet någon gång skall förverkligas, och sedan vi identifierat vilka medel man vill använda har vi frågat hur man skall gå vidare i olika hänseenden. Då har vi fått svar och fått de löften som vi har talat om tidigare i dag. Och vi har konstaterat att de löftena successivt har brutits. På den punkten står vår kritik kvar. Vi har ingen anledning att ta tillbaka någonting utan tvärtom att med ökad skärpa framföra kritik. Ni har själva gjort en serie av socialistiska uttalanden. Jag har citerat några, bl.a. genom Kjell-Olof Feldt, Per-Olof Edin, Aftonbladet och er partitidskrift. Vi utgår ifrån att de uttalandena är korrekta och avspeglar ambitioner i partiprogrammet som skall genomföras. Vi utgår också ifrån att fondsocialismen, löntagarfonderna och AP-fonderna är de verktyg som skall användas för att nå målet. Så länge socialdemokraterna har socialismen inskriven i sitt partiprogram måste vi räkna med att den successivt förverkligas. Socialdemokraterna har alltså sökt de rätta metoderna för att överföra produktionsmedlen i samhällelig ägo, metoder som man tror inte i onödan skall utmana väljaropinionen. Det var naturligtvis därför som man vid ett sent nattplenum putsade upp de aktuella formuleringarna i partiprogrammet, och det är därför som statsrådet Johansson och alla hans kolleger vill framställa de nya stegen som så harmlösa som möjligt. Men fakta kvarstår likväl: nya miljardbelopp kommer att användas för varje år för att överföra enskild egendom i politiska händer. De nya regler som infördes genom den proposition som aviserades redan i december 1987 men sedan inte avlämnades förrän på skärtorsdagen ger AP-fonderna nya möjligheter att köpa mark, fastigheter och aktier i fastighetsbolag som i dag är enskilt ägda. Och så kommer nu den femte AP-fonden. Sedan kommer statsrådet Johansson med innovationen att avkastningen i fondsystemet skulle garantera pensionsutbetalningarna, dvs. att de skulle stå och falla med avkastningen i fondsystemet. I själva verket är det en mycket ringa del av utbetalningarna som fondsystemet bidrar till. Det var ett knep som inte lyckades.
Herr talman! Det brev som jag talar om — som statsrådet Johansson inte ville kännas vid — var från LO. I det begärde man att 10 90 av tredje AP-fondens medel skulle avsättas till en ny aktieköpande fond. Jag erkänner att den konstruktion som statsrådet Johansson nu står bakom är litet annorlunda, men principen är densamma. Statsrådet och Birgitta Johansson har kallat argumenten från den borgerliga sidan spöken hämtade från Svenska arbetsgivareföreningen och annonsbyråer. Men dessa spöken har Jörn Svensson vältaligt försett med konturer, och det har han gjort så skickligt att jag inte tänker brodera ut om detta. Statsrådet säger att vi skall ta tillbaka anklagelserna om löftesbrott. Men hur i all världen skulle vi kunna göra det? Det är ju kristallklart belagt att Olof Palme den 20 december 1983 sade: ”Det är steget.” Han stöddes i det uttalandet av 147 riksdagsledamöter som instämde i hans anförande, vilket framgår av protokollet. Kan ett löfte ges klarare? Dessutom kan jag — om statsrådet så önskar — bevisa att Olof Palme även vid senare tillfällen vidhöll samma löfte. Att säga att det inte är ett löftesbrott att nu komma med en femte AP-fond är helt fel. Det går inte att komma ifrån att det är ett löftesbrott.
Herr talman! Inom socialdemokratin, Sten Svensson, vill vi ha både en = 10 juni 1988 ägarspridning och en spridning av inflytandet. Man kan fråga sig om inte Sten Svensson är rädd för att det enskilda ägarinflytandet blir för kompakt om alla nya medel som tillförs riskkapitalmarknaden genom nyemissioner skulle, så att säga, hamna i en och samma fålla. Vi tycker att det rimligt att det sker en spridning av ägandet och inflytandet. Dessutom, Sten Svensson, är det inte så att alla pengar förs från en kassa till en annan, utan det sker också ett nysparande och görs också nyinvesteringar — en stor del kommer den vägen. Till Lars De Geer: Det var fel igen. Från LO begärde man att få köpa aktier direkt i fonderna. Det var inte tal om någon ny fond. Detta visar att man bör läsa på de förslag som finns. Jag har redovisat att det är jag som har lagt fram det förslag som nu föreligger. Slutligen, herr talman, kan jag bara konstatera att jag har pekat på hur uppenbart felaktiga de påståenden om löftesbrott som här har förts fram är och har varit hela tiden. Jag tycker fortfarande att det är beklämmande att man för fram sådana propagandafraser från Sten Svenssons och Lars De Geers sida i den här kammaren — här har de ingen plats.

Herr talman! Detta betänkande innehåller i sig faktiskt de ordalydelser, formulerade av socialdemokraterna i näringsutskottet, som är bekräftelser på de anklagelser och teorier som har framförts av de föregående debattörerna. Jag hade tagit på mig att i en sista, mycket kort men kristallklar redovisning påvisa dessa brister i logik och tänkande. Ett av de grundläggande elementen i den här reformen har inte så mycket analyserats och kommenterats. Det är att det nu slås fast att striden förut mellan fältmarskalken i finansdepartementet och hans subaltern herr Johansson om vilka aktier som begränsningsregeln omfattar nu har avgjorts till herr Johanssons förmån. Nu lägger man alltså fast att den nya fonden, de fem löntagarfonderna och fjärde AP-fonden skall kunna köpa aktier obegränsat i aktieslag som inte är föremål för registrering vid börsen. Det är en mycket viktig reform som därmed markeras, vilket också kommit till uttryck i betänkandet. Den är viktig av två skäl. Det första skälet är att denna nya rätt som socialdemokraterna vill ge sig, den vill de inte förena med det ägandets ansvar som de så gärna annars kallar på. Det kan här räcka med att påminna kammarens ledamöter om Sten Anderssons rop efter ägaren till Nobel och Bofors när han vill ha reda på saker och ting — ägaren skulle bära ett särskilt ansvar. Jag har förut diskuterat med statsrådet Johansson ägandets betydelse i fråga om företag och företagande. Jag skall nu konstatera att den socialdemokratiska och kommunistiska majoriteten år 1983 lade fast att, som det hette, aktieinnehavet aldrig skulle bli så stort att man behövde ta på sig ett 85 företagaransvar. Jag skulle väldigt gärna vilja ta upp en debatt här med herr Johansson om vad företagaransvar är, men då skulle väl både herr Johansson och jag bli utburna ur kammaren. När nu herr Johanssons kamrater i utskottet skall gå vidare, då håller de fast vid tesen från 1983 — man skall inte ha företagaransvar. Den ståndpunkten bör särskilt belysas mot bakgrund av en nyligen timad händelse som bara tar en minut att berätta. Det är nuvarande justitieminister Petersons förklaringar när NCB skulle privatiseras. Han förklarade då att det finns skillnader mellan socialistiska och borgerliga privatiseringar, och vad herr Peterson, justitieministern, genomför är socialistiska privatiseringar. Han lägger nämligen ägandet i dessa korporativt ägda fonder, och så påstår han — och det gör herr Johansson också — att det innebär att ägandet sprids. Nej, man koncentrerar ägandet till socialistiskt styrda fondsystem. Detta gör att vi naturligtvis särskilt måste observera hur den socialdemokratiska majoriteten nu avser att förvalta den klart fastlagda rätten att köpa majoriteter i svenska företag. För att få ett besked kan jag fortsätta att läsa innantill i betänkandet. Men jag vill först och främst konstatera att språkbruket i detta avseende är sådant att man bör öva sig åtskilligt för att förstå vad det står. Jag erbjuder kammarens ledamöter att själva avgöra.

Detta är den socialdemokratiska socialiseringsprincipen! Den måste väl ändå lända till åtskillig misstänksamhet, herr Johansson. När det gäller den svenska socialdemokratins förmåga att socialisera svenskt näringsliv talar man ibland om de små stegens tyranni. Jag tycker att vi här ser ett praktfullt exempel på ganska slipad småstegstyranni, när man i dessa motsägelsefulla rader försöker dölja den verkliga sanningen.

Herr talman! Måndagen den 16 maj anordnades i denna kammare en särskild debatt angående PKbankens förvärv av Carnegie Fondkommission. Då debatterades den moral som socialdemokraterna tillämpade den 1 maj och den moral man tillämpade den 2 maj, när man gjorde storaffären med Erik Penser, samt de något märkliga förklaringar till affären som finansministern gav på ett pensionärsmöte i Falun den 13 maj. Jag tycker att vi kanske kan lämna detta därhän och inte ytterligare trötta kammaren med denna debatt. Därmed återstår egentligen två punkter som det finns anledning att beröra. Den ena punkten har blivit tillgodosedd genom att regeringen nu har underställt riksdagen en proposition i sakfrågan för behandling. Jag tycker att detta är positivt, även om jag beklagar att det inte kunde göras under ett tidigare skede. Önskemålet om detta är ju tämligen klart uttryckt i ett enhälligt betänkande från näringsutskottet, som antogs av en enig riksdag för drygt ett år sedan. Den andra punkten gäller att vi som borgerliga ledamöter redan den 16 maj krävde att man i detta förfarande borde återgå till att sälja hela PKbanken. Den debatt som hade förts under början av maj visade ju ändå att PKbanken skulle komma att ha större förutsättningar att utvecklas som en helt privatägd bank än som en delvis statsägd. Denna argumentation har enligt min mening stärkts genom näringsutskottets behandling av den föreliggande propositionen. Utskottet har inte att ta ställning till prissättningen på Carnegie Fondkommission. Det kommer bankinspektionen enligt gällande lag att befatta sig med. Detta tycker vi från oppositionens sida är utomordentligt positivt, eftersom vi inte har någon möjlighet att värdera den prissättning som har skett. Samtidigt säger dock regeringen och regeringens företrädare att man skall behandla PKbanken precis som vilken privatägd bank som helst. Därför uppstår självfallet frågan: Varför skall den då vara statligt ägd? Denna fråga blir i synnerhet aktuell när statssekreteraren i utskottet även hävdar att man inte gör någon annan prövning från ägaren än den man gör när en privat bank gör en affär med en fondkommissionärsfirma. Någon prövning som ägare till banken förekommer alltså inte. Detta tycker vi är ytterst märkligt. Det sätter ånyo fingret på den ömma punkten att staten som ägare av en bank har dubbla roller — både som domare och som spelare på planen. Vi tycker att detta är djupt olyckligt och att det är ett starkt argument för att PKbanken bör privatiseras i sin helhet. Ett ytterligare argument för att PKbanken skulle må väsentligt bättre av att vara helt privatiserad än att fortfarande vara majoritetsägd av staten är inte minst den senaste månadens debatt om förvärvet av Carnegie Fondkommission. Vi anser också att det vore angeläget att få en ytterligare spridning av ägandet av aktier i PKbanken och inte ha den koncentration som regeringen har föreslagit i sin nu förestående privatisering. Det är inte rimligt att man skall låta försäljningen huvudsakligen erbjudas till institutioner eller stora privata kapitalägare. Det vore bra om de pengar man fick in från en försäljning av PKbanken kunde användas för amorteringar på statsskulden och därmed skapa en möjlighet att pressa ned ränta och inflation. Jag tror att det vore nyttigt för den svenska ekonomin. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3, 6 och 7 i näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Detta sista ärende som debatteras under den mandatperiod som inleddes 1985 är ytterligare ett exempel, som på flera sätt belyser innebörden av begreppet politik och moral och hur partierna och deras företrädare talar och handlar i dessa frågor. Socialdemokratin har varit kritisk mot från Sverige utflyttade finansmän. Man harinte skrätt orden, inte minst gäller detta i fråga om Erik Penser. Man har också med viss intensitet angripit de s.k. finansvalparna för de affärer som de har gjort på börsen och de vinster som har kunnat uppstå genom handeln med optioner. Man har inte heller underlåtit att gripa till s.k. valpskatter och annat elände. Kritiken förekom flitigt så sent som i årets förstamajtal. Men den 2 maj, då var man genast färdig att godta en affär av innebörden att Erik Penser, samme man som hårt kritiserats, fick en betydande del aktier i PKbanken i utbyte mot Carnegie Fondkommission, ett företag som bl.a. ägnat sig mycket åt handel med optioner. Ett av syftena med affären var ju också att ge PKbanken en med de andra bankerna likvärdig möjlighet att agera på optionsmarknaden. För socialdemokratin är detta uppenbarligen inte något moraliskt dilemma. Man har där en mycket stor förmåga att skilja på vad man säger i tal för uppbyggelse av de egna medlemmarna och det faktiskt praktiska handlandet. Jag vill fråga kammarens ledamöter: Skulle ni kunna föreställa er vad som hade hänt, om en borgerlig regering hade godkänt och lagt fram ett förslag med identiskt samma innebörd som den socialdemokratiska regeringens förslag till köp av Carnegie och utförsäljning av aktier i PKbanken? Jag är övertygad om att ni hade fått se busslaster med socialdemokratiska ombudsmän och andra demonstranter samlade vid Sergels torg eller Kungsträdgården, där riksdagsmannen Feldt eller något annat förutvarande statsråd hade uttryckt sin moraliska indignation över hela denna affär. Man får också en bra belysning av skillnaden mellan ord och handling, när man ser på de försök som regeringen gjorde att förbigå riksdagen i själva hanteringen av ärendet. Regeringens avsikt var alldeles uppenbart — jag ser att statsrådet Johansson nickar instämmande — att frågan inte skulle prövas av riksdagen. Jag vill därför erinra om att riksdagen i samband med tidigare affärer — försäljningen av aktiebolaget Gambrinius och nyemissionen i aktiebolaget Procordia — klart har slagit fast att egendom som förvärvats genom riksdagsbeslut inte får avyttras utan ett nytt beslut av riksdagen. Det var först sedan oppositionen, som var vaken och pigg, hade drivit kravet att ärendet skulle komma till riksdagen som herr finansministern i nåder också lät detta inträffa. När det gäller frågan om socialdemokratins olika syn på företagsägares ansvar vill jag säga att Nic Grönvall har gjort en sådan fullständig belysning Prot. 1987/88:138 av denna fråga att jag inte går in på den. Alldeles uppenbart är att det finns ett 10 juni 1988 slags ansvar när staten är ägare och ett annat och vida större ansvar när en enskild står som ägare. Herr talman! Staten har och skall ha viktiga uppgifter när det gäller att kontrollera de olika aktörerna på kapitalmarknaden — banker, kreditinstitut, fondkommissonärer — att de följer lagar och förordningar. Statens uppgift härvidlag är inte minst att skydda de små insättarna av pengar i bankerna, de små spararna vare sig de sparar i bank eller köper aktier. Men för detta behöver staten verkligen inte själv vara ägare till en bank. Snarast är det tvärtom så, att den dubbla roll som blir följden när staten äger en bank kan resultera i att man där blandar ihop sina uppgifter, att man lägger mindre ansvar om det är PKbanken som agerar än om det är någon annan bank som agerar. Jag tycker att det är fel. Vi är från liberal sida liksom, såvitt jag förstår, från hela den borgerliga sidan överens om att PKbanken bör avstatligas, dvs. övergå till att bli en enskilt ägd bank. Det är också, såvitt jag förstår, vad bankens verkställande ledning har uttalat sig för. Men när det sker är det väsentligt att aktierna sprids, att det är de anställda och de många hushållen som får bli aktieägare i PKbanken, att det inte går till som när staten under socialdemokratisk ledning säljer ut aktier i Procordia, där det blir ett fåtal stora som får ta över huvuddelen av aktierna. Det borde vara självklart, herr talman, att statliga myndigheter av alla slag fritt fick uppköpa sina banktjänster, t.ex. utbetalning av löner till de anställda. Det borde vara självklart att man fick ta det erbjudande att klara de tjänsterna som vore mest fördelaktigt för resp. myndighet. I dag anlitar, såvitt jag vet, samtliga statliga organ PKbanken. Om PKbanken är så bra som de som driver banken säger att den är, borde den inte ha något att frukta av att marknadsekonomin fick tillämpas också på området vad gäller statliga myndigheters rätt att fritt upphandla banktjänster. För skattebetalarna skulle ett sådant förfarande kunna bli klart fördelaktigt. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de reservationer i utsköttsbetänkandet som stöds av folkpartiet och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till de reservationer till detta betänkande som centern har undertecknat. Vi hade ju den 16 maj en debatt om PKbanksaffären, och med tanke på den stressade situationen i kammaren skall jag avstå från att upprepa många av argumenten från den debatten. Jag vill bara understryka att jag tycker att det är positivt att riksdagen ändå fick pröva PKbanksärendet — så var ju inte tänkt från början. För socialdemokraterna är ord och handling ofta två olika saker, som alltmera sällan går i takt med varann. Detta visar bl.a. PKbankens köp av Carnegie Fondkommission från Erik Penser. Den 1 maj kunde socialdemokraterna från talarstolar runt om i landet häckla de s.k. finansvalparna. Den 2 maj kunde man göra affärer för att etablera sig i precis samma kretsar och medverka till nya fusioner och ökad maktkoncentration. I debattartiklar, i 89 annonser och på affischer har vi kunnat läsa om hur illa socialdemokraterna tycker om vissa finansmän och ekonomisk maktkoncentration. Det hindrar inte att socialdemokraterna medverkar till just ökad maktkoncentration. Nu manifesteras detta på riksdagens sista arbetsdag under den här mandatperioden. Motiven för att låta PKbanken köpa Carnegie Fondkommission har växlat, beroende på vem eller vilka socialdemokrater som lämnat uppgifterna. Jag skall inte närmare gå in på motiven. Jag tycker att regeringens stöd till affären är anmärkningsvärd mot bakgrund av den mycket starka ägarkoncentration som har pågått i näringslivet det senaste halvåret, när ett trettiotal stora företagsköp har ägt rum i vårt land. 75 000 anställda har fått nya arbetsgivare. Enligt centerns uppfattning är ett spritt enskilt ägande och en fri konkurrens grunden för en vital och fungerande marknadsekonomi, byggd på socialt och miljömässigt ansvarstagande hos individer, intressegrupper och samhället. Vi har från centerns sida i många olika sammanhang ställt krav på ett decentraliserat ägande och vänt oss mot både privat och offentlig maktkoncentration. Vi accepterar inte ett näringsliv, där offentliga och privata maktkoncentrationer balanserar mot varandra. Det tycks däremot socialdemokraterna eftersträva. Det är bl.a. mot den bakgrunden som vi har krävt försäljning av vissa statliga företag, och vi har samtidigt betonat att en sådan försäljning måste ske på ett sådant sätt att en offentlig maktkoncentration inte byts mot en privat. Aktieförsäljningen från statliga företag får inte begränsas till att avse enbart någon eller några köpare inom näringslivet utan riktas mot alla. Ett program för utförsäljning av statliga företag måste även ha spärregler, som hindrar att dominerande aktieposter kan samlas i en ägares hand. Det är därför vi säger nej till affären mellan PKbanken och Carnegie Fondkommission. Oavsett vad Penser lovat eller inte lovat om sin egen framtida ägarandel i PKbanken, stämmer affären inte överens med vårt synsätt. På regeringens uppdrag arbetar den s.k. ägarutredningen med uppgift att kartlägga ägandet i näringslivet och lämna förslag till att motverka det korsvisa ägandet. Enligt tilläggsdirektiv som utredningen fick i april skall man analysera den senaste tidens stora fusioner och den ökade maktkoncentration som de har inneburit. Den här affären mellan PKbanken och Carnegie Fondkommission, som innebär att offentlig och privat makt knyts samman, bör nog ägarutredningen studera med förtur. Vi i centern motsätter oss inte att privata inslag finns i PKbanken. Men i stället för försäljning till en person, som dessutom representerar en särskild maktgrupp, bör försäljning av statens aktier i PKbanken ske på ett annat sätt. I första hand bör anställda erbjudas aktieteckning och därefter allmänheten. I sista hand skall institutioner som ägs av många, t.ex. aktiefonder och pensionsstiftelser, ges möjlighet att teckna aktier. Till sist vill jag ta upp frågan om PKbankens nya roll i den situation som kommer att uppstå efter den här fusionen. PKbanken har i dag en särställning bland bankerna. Vi eftersträvar konkurrensneutralitet i förhållandet mellan statliga organ och olika kreditinstitut på marknaden. Den särställning som PKbanken har då det gäller den statliga sektorn, företagssektorn och då det gäller att utföra olika tjänster för staten tycker vi bör upphöra i och med att vi har fått en ”ny” PKbank med en enskild stor ägare. Denna förändring i ägarförhållandet måste leda till förändringar i den bankens yttre roll. Med detta, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till de reservationer som centern har undertecknat.

Herr talman! Det ärende som förorsakat detta betänkande har upprört många arbetande. En del av aktiestocken i en statligt dominerad bank överlåts till Erik Penser, som är huvudägare till Carnegie. Samtidigt säljs huvuddelen av Carnegies fondkommissionsrörelse till PKbanken. Vänsterpartiet kommunisternas linje i denna fråga är klar och entydig. Vårt parti vill nationalisera alla affärsbanker. Vi ansåg redan från början att PKbanken skulle vara en helstatlig bank. Denna uppfattning kvarstår. Rent allmänt hävdar vi att de pengar som finns inom PKbanken, löntagarfonderna och AP-fonderna borde användas för utvecklande av ny teknik, exempelvis optiska datorsystem, biotekniska system för massaframställning och metallutvinning. Detta folkkapital kunde också spela en avgörande roll för regional utveckling. Det borde också sättas in i de statsägda företag inom gruv-, ståloch skogsindustrisektorn, där otillräckliga ägartillskott förhindrar en utveckling mot ökad förädling, mera diversifiering och nya produkter. Som en konsekvens av den principiella syn som jag i starkt koncentrerad form försökt skildra är vi motståndare till en nyemission från PKbanken. Industrin runt om i vår värld står snart inför en oerhörd utmaning. Den måste övergå till produktionsmetoder där kedjan skapande-förbrukningåtervinning kan ske utan förgiftning och obotliga skador på förutsättningarna för mänskligt liv. En produktion vars enda drivfjärder är vinst kan aldrig förmås att lägga ett så långsiktigt perspektiv på sin verksamhet. Då måste det finnas aktörer som är villiga att anta denna utmaning. Att minska statens inflytande över PKbanken ter sig i det perspektivet inte som någon offensiv. Nej, det är en ytterligare reträtt! Till det här betänkandet har fogats sju reservationer, av vilka två är från vpk, nämligen reservationerna 2 och 5. Jag yrkar bifall till vpk:s reservationer.

Herr talman! PKbankens förvärv av Carnegie Fondkommission från D. Carnegie & Co AB är en bra affär. Därigenom får PKbanken möjlighet att erbjuda kunderna en fullgod service också inom aktiehandeln. Banken får en andel av aktiehandeln som motsvarar dess ställning på marknaden för övriga banktjänster. På flertalet områden av bankmarknaden uppgår marknadsandelarna för PKbanken till 15-25 96. Inom värdepappersmarknaden är marknadsandelen 2-3 26. Carnegie Fondkommission är landets ledande fristående fondkommissionär med en marknadsandel av 15 96. Förvärvet tillför banken en unik kompetens inom värdepappershandeln. Genom förvärvet stärker PKbanken sin position som en av de tre ledande affärsbankerna. I detta sammanhang finns det skäl att uppmärksamma den mycket positiva utveckling som PKbanken genomgått under senare år. Koncernen har med mycket stor framgång slitit de bojor som tidigare band banken vid en relativt passiv kapitalförvaltning och huvudsaklig utlåning till kommunsektorn. Numera är banken en effektivt fungerande affärsbank, som väl konkurrerar med de två andra bankgrupperna i enskild ägo — S-E-Banken och Handelsbanken. Det är bra med en stark och slagkraftig bank med statligt majoritetsinflytande. Bankväsendet spelar en nyckelroll när det gäller näringslivets finansiering och utveckling. Med olika medel, tillsyn och kontroll, via banklagstiftningen, bankinspektion, offentliga styrelseledamöter och regeringsförankrade styrelseordförande har samhället strävat efter kontroll och insyn i branschen. Men detta räcker inte. Det är också utomordentligt viktigt att inflytande också ges på ägarsidan för att skapa erforderlig maktbalans. Detta sker genom att staten har sitt ägarinflytande i PKbanken. På så sätt garanterar vi att det på bankmarknaden finns en mångfald aktörer med olika ägarbakgrund. Därför hälsar vi nu med tillfredsställelse att detta statliga ägarinflytande också utvidgas till aktiehandeln genom PKbankens förvärv av Carnegie Fondkommission. Aktiehandeln har under senare år kommit att i mycket stor utsträckning behärskas av bankerna. Efter det nu aktuella förvärvet finns det bara en stor fondkommissionär utan anknytning till banksystemet. Det finns ingen anledning att den statliga banken skall avstå från de affärsmöjligheter som aktiehandeln innebär och som andra bankgrupper redan tidigare skaffat sig stort inflytande i. Det är inte riksdagens uppgift att pröva affären som sådan. Detta är bolagsstämmans uppgift sedan vissa frågor enligt gällande lagstiftning prövats av regeringen eller bankinspektionen. Priset, ca 2,4 miljarder kronor, skall prövas av revisorer och bankinspektion och slutligen bolagsstämman. Bankinspektionens tillstånd föreligger nu. När man försöker bedöma priset bör man dock hålla i minnet att köpet för med sig betydande affärsmöjligheter också för bankrörelsen som sådan, möjligheter som kommer att positivt påverka bankens resultat. Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att den nu aktuella affären innebär en offensiv utveckling av den statliga affärsbanken, en utveckling som utskottsmajoriteten hälsar med tillfredsställelse, då den främjar en god utveckling och mångfald inte bara i aktiehandeln utan också i bankvärlden. Av detta följer också att vi avvisar förslaget i reservation nr 3 från folkpartiet och moderaterna om utförsäljning till enskilda av statens aktier i banken. Detta skulle ju vara ett sätt att minska mångfalden och samhällets inflytande till förmån för enskilda kapitalägare, en utveckling som vi socialdemokrater inte kan biträda. Ett speciellt problem i detta sammanhang är centern. I anslutning till det nu aktuella ärendet har centern producerat två reservationer, vari man yrkar dels avslag på propositionens förslag, dels utförsäljning av statens aktier till privata aktieägare. Dessutom har man i den gemensamma borgerliga Bakom centerns förslag ligger grumliga funderingar om att en sådan PKbankensförvärvav försäljning skulle innebära stor spridning av makt och ägande i banken. Hur Carnegie Fondkomskulle detta gå till? a mission AB Jag utgår ifrån att centerns förslag ändå innebär att de privata aktierna skall vara fullt möjliga att sälja och köpa på marknaden. En fri marknad innebär i ett sådant sammanhang att den som besitter den största ekonomiska kraften successivt köper de aktier som utbjuds till försäljning. Därför blir från maktsynpunkt en privatisering, som innebär försäljning till enskilda, ett slag i tomma luften. Enda möjligheten att motverka detta är ju att förvandla aktierna till någon form av andelar i en ekonomisk förening där rösträtten maximeras till en medlemen röst. Centern har ju en stark förankring i föreningsrörelsen, men detta har ju inte hindrat exempelvis jordbrukets föreningsrörelse från att genomföra en utomordentligt stark företagskoncentration. Nej, mina herrar, det går inte att ingripa mot brister i marknadsekonomin med marknadskrafter. Sådana ingripanden kan bara garanteras av samhället. Statens ägarandel i PKbanken sjunker således till 66,7 20 samtidigt som den ökar med 90,1 70 i Carnegie Fondkommission. I jämförelse med kontantköp innebär detta att säljaren får betalt i aktier. Detta har den stora fördelen med sig att säljaren blir intresserad av att värdet på köpet bibehålls, annars sjunker ju värdet på de aktier som han har fått som betalning vid affären. Från statens synpunkt är, under förutsättning att förvärvet är riktigt värderat, förmögenheten oförändrad medan röststyrkan i PKbanken minskat men ändå är fullt tillfredsställande. ; En förutsättning för utskottsmajoritetens ställningstagande är att ingen enskild ägare i PKbanken i framtiden kommer att inneha aktier i banken som motsvarar mer än 10 96 av aktiekapitalet eller kan utöva rösträtt för mer än 5 Jo av de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Genom sådana begränsningar får man en spridning av det enskilda ägandet i banken. Detta måste beaktas av parterna i den aktuella affären, då den slutförs. När det gäller frågan om utbetalning av statens löner och pensioner hänvisar jag till den debatt som vi förde här i kammaren i går på det området i anslutning till behandlingen av finansutskottets betänkande. Jag vill redan nu säga att jag med hänsyn till kammarens ansträngda arbetssituation kommer att avstå från repliker. När jag därför, herr talman, yrkar bifall till utskottets hemställan på alla punkter och avslag på reservationerna, vill jag därtill foga en önskan om en trevlig sommar.

Herr talman! Jag tänker bara göra tre enkla konstateranden. För det första: Det sägs att en statlig bank skulle ge inflytande. Det är exakt detta som inte blir följden. Det har vi fått statssekreterarens egen bekräftelse på i näringsutskottet. Man gör ingen som helst annan prövning av denna affär än man skulle ha gjort om en privat bank köpte en fondkommissionär. För det andra: Det är inte riksdagens sak att pröva om detta är en bra affär eller ej. Prisprövningen kommer att göras av bankinspektionen. Om det är en bra affär avgörs av priset, och den frågan har vi ingen anledning att gå in på ytterligare. Det finns dock anledning att ha sina dubier på den punkten. För det tredje: Ägandespridningen. Om man vill ha ägandespridning, som vi vill, då skall man inte sälja till pensionsstiftelser och stora fonder. Då funnes det anledning att i stället försöka sprida ägandet till de många små aktieägarna, de många anställda, de många kunderna och dessutom — i likhet med nästan alla andra privata banker — ha någon form av rösträttsbegränsning vid bolagsstämman.
Herr talman! Åke Wictorsson gläder sig åt att PKbanken nu blir en ännu mer effektivt fungerande bank, och det kan jag hålla med honom om. Det sker alltså genom att banken genom en affär med Erik Penser får tillfälle att kasta sig in i handeln med aktier och optioner. Det jag efterlyste i Åke Wictorssons anförande var något som helst försvar för socialdemokratins dubbla budskap — att man den 1 maj kritiserar Penser och optionshandeln för att den 2 maj kasta sig rakt i famnen på båda. Jag undrar om allt det där som man säger första maj bara är lurt. Om det är så, vore det då inte bättre att flytta demonstrationerna och förstamajtalen till första april? Det är väl egentligen där de hör hemma.

Herr talman! Jag hoppades ju att Åke Wictorsson skulle tala i andra termer än bra affär och större utrymme för spekulation. Däremot kom han rätt snabbt på att det inte går att tackla bristerna i marknadsekonomin med marknadsekonomiska förtecken. Men vad, Åke Wictorsson, är då socialdemokratins strategi för att åstadkomma regional jämlikhet? Hur har man tänkt använda det enorma kapital i form av fonder och bankkapital som man förfogar över, om man hela tiden väljer att använda det i börsnoterade företag?

Herr talman! Det var riktigt rörande att höra Åke Wictorsson försvara affären med Erik Penser och den ökade koncentration som det innebär när man gifter samman ett statligt företag med en stor privat maktkoncentration. Åke Wictorsson säger att det är en bra affär. Det var en dyr affär, vill jag påstå, och det är också många som i debatten har hävdat att PKbanken har betalt ett överpris för Carnegie Fondkommission; det får vi kanske anledning Prot. 1987/88:138 att utvärdera vid annat tillfälle. 10 juni 1988 ej, vi från centerns sida vill ha en utförsäljning av PKbanken. Vi vill göra PKbankensförvärvav det möjligt för de anställda, för hushållen och för småspararna att bli v é Fyr så é Carnegie Fondkomdelaktiga. Det är bättre än att låta en person bli stor delägare i en bank. fktion AB: mission Socialdemokraterna vill tydligen med den här affären och med det här betänkandet avsluta mandatperioden och manifestera hur man gynnar maktkoncentrationen i samhället. Centern vill möta sommaren och gå till val på en politik som innebär minskad maktkoncentration. Vi vill främja spritt enskilt ägande. Det gagnar bäst samhället, det gagnar bäst de enskilda människorna och det borgar för ett gott inflytande.

: Ärade kammarledamöter!

Många av våra kamrater kommer inte tillbaka vid nästa riksmöte. Inte mindre än 54 ledamöter har beslutat att nu lämna riksdagen. Flera har varit med mycket länge. Alla har utfört ett gagneligt arbete för vår uppdragsgivare — det svenska folket. Med några av dem som nu avgår har jag haft mycket att göra. Jag glömmer t.ex. aldrig det gräl jag som jordbruksminister hade med Bertil Jonasson i andra kammaren, ett gräl som lade grunden till en djup och bestående vänskap. Bertil Jonasson har i 32 år varit en sann förkämpe för sitt Värmland, och vi har med intresse lyssnat till hans inlägg i olika ämnen. Karl Boo lämnar riksdagen efter 28 år. Han har bl.a. varit ordförande i konstitutionsutskottet, och han har också varit kommunminister. Nils Erik Wååg kom till riksdagen 1964. Han slutar sin bana i riksdagen som ordförande i näringsutskottet, ett utskott som han har lett med stor vänlighet men med fast hand. Nils Carlshamre började 1965. Han har haft sin huvudsakliga gärning i socialförsäkringsutskottet, där han nu är vice ordförande. Det har alltid varit fascinerande att lyssna till Nils Carlshamre. Han har mig veterligt aldrig haft ett skrivet anförande med sig i talarstolen. Hans inlägg har varit ovanligt levande och mycket lätta att följa för lyssnaren av det skälet. Stig Josefson kom till riksdagen 1966. Vi har mest fått ta del av hans gedigna kunskaper i skattelagstiftningen, men hans register är mycket bredare än så. Olle Göransson lämnar riksdagen nu efter 24 år. Han har varit med i försvarsutskottet som dess vice ordförande. Han har slagit vakt om vårt försvar, värnat vårt land. Gunnel Jonäng går efter 22 år i riksdagen. Hon är inte med oss här i dag, eftersom hon ägnar sig åt fredsarbete i Förenta nationerna i New York. Hon har varit vice ordförande i utrikesutskottet. Vi kommer att sakna hennes engagerade inlägg i kammaren. Maj-Lis Landberg har 20 år i riksdagen bakom sig. Hon har lagt ned ett omfattande och gediget arbete i bostadsutskottet.

Alla de som jag här nämnt har varit med i 20 år och längre. Jag riktar nu ett uppriktigt tack till dem för deras värdefulla insatser — och det gäller också alla de andra, vilkas namn jag inte här kan räkna upp. Vi tackar för gott kamratskap och gedigna insatser. Jag tackar självfallet mina kamrater i presidiet för fantastiskt fin sammanhållning och gott kamratskap — ett kamratskap som jag kommer att sakna mycket. Och jag tackar alla våra medarbetare i riksdagen för ett förnämligt arbete. Det är naturligt att jag i dag speciellt vänder mig till vår kammarsekreterare Sune Johansson, som efter många år nu lämnar det uppdraget. Jag framför till Sune Johansson vårt gemensamma tack för hans insatser. Han har under alla dessa år lotsat oss förbi de konstitutionella blindskären med stor elegans. Jag vill på riksdagens vägnar överlämna en liten blomma till Sune Johansson. När jag nu, ärade ledamöter, själv sällar mig till den stora skara som lämnar riksdagen, kommer jag att ta er tid i anspråk en smula längre än jag gjort vid tidigare avslutningar. Dessutom har jag nu i nio år tålmodigt lyssnat till allt ni har sagt utan möjlighet till genmäle. Mina kolleger vice talmännen har ju förmånen att då och då kunna träda fram i talarstolen och säga en del sanningens ord till er — vilket jag bara har kunnat göra för mig själv. Jag vill inte förneka att det känns en smula vemodigt att lämna riksdagen efter alla dessa år. Jag tror att det är en känsla som jag delar med mina 53 kamrater som lämnar riksdagen. Under så många år hinner man lära känna och bli vän med många ledamöter och många medarbetare i riksdagen. Men man mister också många vänner under så många år. Många vänner har försvunnit. Deras röster har för alltid tystnat. Några av dem som på sin tid fick mycket stora rubriker i tidningarna har nu fallit i glömska. Jag bevarar för egen del alla dessa vänner i tacksamt minne. 37 års arbete i riksdagen från olika positioner ger självfallet viss erfarenhet, och det vore lätt att falla för frestelsen att ge råd för framtiden. Men som någon så riktigt har sagt: Erfarenheten är som en baklykta, den belyser bara den väg man har tillryggalagt. Därför bör man vara sparsam med råd. Däremot bör man ha frihet att framföra en vädjan, och det är: Slå vakt om riksdagen! Det har varit min strävan under de här åren, framför allt sedan jag blev talman, att slå vakt om riksdagen, att ständigt framhålla att vår författning stadgar att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och att det är i riksdagen som den makten utövas på folkets uppdrag. Vi är alltså alla folkets tjänare. Våra uppdragsgivare har olika meningar om hur frågorna bäst bör lösas, och det speglas av det förhållandet att vi har fem olika partier i riksdagen.

Jag tror att det grundläggande för denna vänskap är arbetet i utskotten. Vi som nu lämnar riksdagen kommer att med glädje minnas vänskapen i partigrupperna. Vi erinrar oss vänskapen över partigränserna i länsbänkarna, och vi kommer att i tacksamt minne bevara det kamratliga vardagsumgänget i utskotten. Vi hör ju då och då talas om politikerförakt. Jag har alltid tillbakavisat sådant tal och sådana påståenden. Att visa förakt är någonting alldeles oerhört! Men den ständiga frågan som vi bör ställa är: Hur har vi det med allmänhetens förtroende? Hur vi beter oss i riksdagen spelar stor roll för vårt anseende. Vi skall nu påbörja en valrörelse och skall redovisa vad vi har uträttat och vad vi vill uträtta. Jag tror för min del att det är väldigt viktigt att valrörelsen utformas så att människorna får förtroende för och tilltro till oss politiker. Därför är min andra vädjan att den intensiva valrörelse som vi nu har framför oss skall utformas så att den medverkar till ökat förtroende för oss politiker och så att det klart framgår att det är till riksdagen man väljer och att riksdagen är vårt främsta statsorgan. Jag vill gärna avsluta med att återge vad dåvarande ålderspresidenten Gunnar Sträng yttrade när han lämnade riksdagen.

Herr talman! Innan ordet går till ålderspresidenten, vill jag säga några ord till tack från oss som med herr talmannens eget uttryckssätt hålls bakom låsta dörrar i riksdagens talmanskorridor. Vi vill tacka för Din trygga och målmedvetna ledning, för allt gott kamratskap, för uppmuntran och stöd i besvärliga situationer. Vi vill tacka inte minst för allt vad Du betytt och betyder för vår svenska riksdag. Att sätta riksdagen mitt i byn, att hävda riksdagens ställning som den första statsmakten har, som Du sade, varit Din ständiga ambition som talman. Möjligen kan vi märka ett stänk av vemod när Du ibland konstaterar, att om arbetet i kammaren skall vara intressant för massmedia, då måste rimligtvis också kammarens egna ledamöter finna det intressant att vistas där.

Det är svårt att i ord tolka den tacksamhet som från alla håll strömmar emot Ingemund Bengtsson. Men Du kan, herr talman, vara förvissad om att alla som har haft förmånen att få samarbeta med Dig instämmer i det tack som jag nu framför från vice talmännen, som står här bredvid mig, och från alla Dina medarbetare. Vårt varma och innerliga tack till Dig, Ingemund Bengtsson, för Dina grundläggande insatser som talman i Sveriges riksdag.

Ärade kolleger! Det är min uppgift att framföra riksdagens tack till talmannen och till vice talmännen för det skickliga sätt på vilket de leder riksdagens arbete, både här i denna väldiga sal och i planeringsarbetet i andra lokaler, och det skickliga sätt på vilket de representerar oss i olika sammanhang. Vi är mycket imponerade över hur fort det går för nytillträdan de vice talmän att nå utomordentligt rutinerad skicklighet. Herr talman! Det var i början av 1950-talet som Ingemund Bengtsson blev ledamot av riksdagens andra kammare. Det var under förhållanden som herr talmannen själv ibland har karakteriserat ungefär på följande sätt: Det utrymme vi hade till vårt förfogande var en rockhängare och en galoschhylla. Jag kom strax efteråt till riksdagen och minns från de tidiga vårmorgnarna, när vi vandrade hem vid fyra-femtiden, hur de som var allra tröttast låg och sov på golvet i sammanbindningsbanan eller i klubbrummen och hade lagt skorna eller en tidningshög till huvudkudde. Sedan har av naturliga skäl riksdagens förhållanden dramatiskt förändrats, och man kan väl säga att det under de senaste nio åren under Ingemund Bengtssons talmanskap har skett utomordentligt påtagliga förbättringar av våra arbetsvillkor. Vi kan lova den avgående talmannen att fortsätta att ytterligare förbättra dem för att göra arbetet i riksdagen effektivare och göra våra möjligheter att arbeta ute bland Sveriges folk ännu bättre. Under den långa tid från 1950-talets början, då Ingemund Bengtsson blev ledamot av andra kammaren, har Ingemund Bengtsson utfört en lång rad olika, mycket viktiga arbetsuppgifter. I största korthet vill jag nämna några av dem. Under många år var vår nu avgående talman svenskt ombud vid Förenta nationernas generalförsamling, och under många år medlem av Sveriges regering på olika tunga poster. Under ett antal år var han ledare för socialdemokratiska riksdagsgruppen och nu de senaste åren riksdagens talman. Jag har varit med länge — inte riktigt lika länge som Ingemund Bengtsson, men bra nära — och jag har aldrig hört någon någonsin säga att Ingemund Bengtsson har utfört ett arbete dåligt. Det har snarare blivit så att namnet Ingemund Bengtsson under årens lopp har utvecklats till ett kvalitetsbegrepp. Nu vill vi alla ledamöter av Sveriges riksdag genom mig, som här vid min sida har riksdagspartiernas ledare, framföra ett varmt tack till vår avgående talman för dessa många år av skickligt utfört arbete i det offentliga livets tjänst. Vi har en liten present som vi skulle vilja överlämna. Det är en skål av silversmeden Bengt Liljedahl. Jag uttalar den förhoppningen att Ingemund Bengtsson skall komma ihåg oss när han ser denna gåva och när han nu som vi hoppas under många år i sin halländska hembygd skall njuta ett välförtjänt otium cum dignitate.

Jag framför ett hjärtligt tack för dessa vänliga ord och för denna gåva. Jag kommer aldrig att glömma den här stunden, men jag får inte heller glömma att avsluta 1987/88 års riksmöte.